Herr talman! I vad gäller vikten av att undanröja eventuell diskriminering i ena eller andra riktningen är det enighet mellan oss som företräder majoriteten och reservanterna i den här frågan. Det framgår tydligt av utskottsskrivningen både i år och i fjol. För centerns del visas det klart och tydligt av den partimotion som vi väckte i fjol och det särskilda yttrande som sedan fogades till utskottsbetänkandet och som jag även berörde något i mitt inlägg. Frågan gäller hur vi skall få de här problemen kartlagda. I riksdagens uttalande i fjol, som utskottsmajoriteten ju hänvisar till i år, förutsätts att familjelagssakkunniga skall kartlägga dessa frågor, och enligt uppgift kommer de att göra detta. Vi tror att vi bäst och snabbast får de här problemen klarlagda genom de åtgärder som familjelagssakkunniga vidtar. undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet
Herr talman! Frågan om diskriminering av äktenskapet har ganska stora möjligheter att bli en form av följetong här i riksdagen.

Men frågan är om tiden inte är mogen att i stället tala om otillbörligt gynnande av sammanboende, när man bedömer de här frågorna. Dåvarande statsrådet Odhnoff svarade på en interpellation här i kammaren 1972, och hennes interpellationssvar har blivit något av en bibel för socialdemokraterna i denna fråga. Lagutskottet hänvisade till detta interpellationssvar förra året, och detsamma gör lagutskottet i sitt andra betänkande i år.

Sedan 1973 har vi t.ex. fått möjlighet till bostadstillägg för barnlösa hushåll. Det innebär att ensamstående eller samboende eller gifta numera har rätt till bostadstillägg. När Stockholms stad skickade ut bestämmelserna för det här året konstaterade man — och tog också ställning till — att det i vissa fall förekom samboende. Som underlag för beräkningen för gifta skall givetvis ligga makarnas gemensamma inkomst. Här kan man inte ha en rättslig likställighet mellan samboende och gifta, eftersom barn saknas. Då säger man i stället att i fall av samboende skall den ena parten räknas som inneboende. Ett litet exempel. Två makar, av vilka den ena inte tjänar så mycket medan den andra har en hög inkomst, har naturligtvis ingen möjlighet att få bostadstillägg när de är gifta med varandra. Vi förutsätter att de i stället är samboende och att kontraktet för lägenheten tecknas av den som har den låga inkomsten. Låg inkomst och ganska hög hyra ger henne — jag ber om ursäkt att jag använder det pronomenet här — möjlighet till bostadstillägg. Om hon sammanbor med någon som har högre inkomst är han inneboende, och det lär innebära att hennes inkomst skall räknas upp med omkring 3 000 kronor per år. Hon får fortfarande bostadstillägg. Det är något nytt som har hänt sedan statsrådet Odhnoff gav svaret på den nämnda interpellationen. I fråga efter fråga kommer detta problem om samboende och äkta makar upp. Det är kanske riktigt att det diskuteras i riksdagen. Vi kommer nämligen att bilda två läger, där det ena klart anser att vi skall slå vakt om äktenskapet så till vida att man i alla fall icke skall bli missgynnad genom att gifta sig. Det tycker jag är en mycket anspråkslös begäran. Från moderata samlingspartiets sida måste vi i fråga efter fråga konstatera att vi inte kan få gehör för detta vårt krav. Det har blivit inne att inte gifta sig. Jag vill inte på något sätt lägga moraliska eller andra aspekter på frågan om äktenskap eller inte äktenskap. Men genom mitt arbete i familjelagssakkunniga har det blivit fullständigt klart för mig, om jag inte visste det av tidigare erfarenhet, herr talman, att äktenskapet är tillkommet för att underlätta samlevnaden mellan makarna och för att underlätta deras situation i det stora samhället utanför familjen. Det är därför en önskan hos mig att hjälpa de unga människor, som vill hålla samman för livet, att ingå äktenskap. Då är det också en del av mitt politiska ansvar att se till att det inte innebär att de får det sämre i något avseende. Herr talman! Jag skall be att få göra en travestering av vad Hjalmar Gullberg skrev 1933 i sin diktsamling Kärlek i tjugonde seklet. Han skrev: ”Att gifta sig — man är väl inte dum, vi ämnar ha vår frihet i behåll.” Men eftersom jag hör till dem som menar att trohet och sådant inte är beroende av de yttre formerna, så anser jag att det här inte längre är en frihetsfråga. I stället påstår vi som ämnar rösta för reservationen: ”Att gifta sig — man är väl inte dum, vi ämnar ha vårt välstånd i behåll.” Det är tyvärr så många av dagens ungdomar måste resonera.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här överläggningen, men när jag hör min kamrat i familjelagssakkunniga, fru Sundberg, kan jag inte låta bli att reagera mot den bild av debatten som hon ger. Fru Sundberg säger att det här kommer att bli en följetong, och att det finns två läger. Det ena lägret, där hon placerar sig själv, beskriver hon så här: Det är vi som vill gynna äktenskapet så till vida att man inte skall missgynnas genom att gifta sig. Detta är således fru Sundbergs läger. Men vad tycker då det andra lägret enligt fru Sundberg? Det fick vi inte höra, Det är ju ingen som anser att man skall missgynnas genom att gifta sig. Situationen är — om jag skall ge min bild av debatten — att å ena sidan har vi uppfattningen att man varken skall missgynnas eller gynnas genom att gifta sig, utan att skatteoch sociallagstiftning så långt det är praktiskt möjligt skall utgå från den faktiska situationen. Å andra sidan har vi fru Sundbergs läger, som väl egentligen innerst inne håller med om detta, men som tycker att det är politiskt matnyttigt att driva en kampanj på temat att äktenskapet är diskriminerat, och som därför kommer att göra detta till en följetong. Så tror jag det verkliga läget är och så kommer det nog tyvärr att vara här i riksdagen ännu ett bra tag. Ty det här området är snårigt — det är svårt att skingra missuppfattningarna när de nu har uppstått. Var och en som har sysslat med detta — och det har ju fru Sundberg gjort — vet att i vissa avseenden är de gifta sämre ställda och i andra avseenden är de bättre ställda. Om man gör något slags ekonomisk totalbild tror jag att man närmast kommer fram till att totalt ekonomiskt sett är äktenskapet gynnat, bl.a. på grund av 1 800-kronorsavdraget vid beskattningen, som slår igenom eftersom det är så många som kan utnyttja det. Fru Sundberg säger att i sin önskan att inte diskriminera de icke gifta har man slagit över och på senare tid genomfört reformer som otillbörligt gynnar de icke gifta. I vilka sammanhang sker det? De två exempel som nämnts här gäller sådant som vi varit ense om tidigare: den faktiska undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet sambeskattningen och studiefinansieringen. Där är det ju inte så att man har infört några bestämmelser på senare tid för att gynna de icke gifta, utan det är gamla saker som man nu successivt håller på att försöka komma till rätta med. Det står i reservationen att ”den sjunkande äktenskapsfrekvensen i helt övervägande grad måste ha sin orsak i att ungdomen blivit alltmer medveten om att skatteoch sociallagstiftningen är utformad så, att äktenskapet i många fall diskrimineras”. Enligt reservanterna måste det alltså vara av denna orsak som äktenskapsfrekvensen har sjunkit. Om nu fru Sundberg, som är sakkunnig på området, tänker rösta för reservationen skulle jag vilja veta: Var finns beviset för att det är detta som är den dominerande orsaken till att äktenskapsfrekvensen har sjunkit? Jag har intresserat mig för de här frågorna i samma utredning som fru Sundberg under omkring fyra år, och jag har ännu inte stött på något sådant bevis.

Herr talman! Herr Romanus och jag har gemensamt försökt att i vår utredning få fram just bakgrunden och orsakerna till den nedgång i äktenskapsfrekvensen som har konstaterats och som fortsätter. Men av politiska eller andra skäl har vi ännu inte fått fram det materialet. Däremot är det — och det vet herr Romanus — när det gäller t.ex. de studerande helt klart att ett mycket viktigt skäl för många av dem att inte gifta sig är studiemedlens utformning. Herr Romanus och jag har dessutom fått tillgång till vittnesbörd som klargör att den saken spelar en betydelsefull roll. Jag vill emellertid personligen deklarera att jag inte är övertygad om att det spelar en avgörande roll — som det står i reservationen. Och orsaken till att jag inte tror det sammanhänger med mitt svar på herr Romanus” fråga: Vilket är det andra lägret? Det andra lägret, herr Romanus, är alla de som vill riva ner det bestående samhället och som ser äktenskapet och den gifta familjen som ett hot och som en del av borgerligheten i dess gamla bemärkelse, dvs. de unga radikala, vänstergrupperna osv. De utgör det andra lägret. Och mellan de båda lägren förs det en kamp om vilken äktenskapets ställning är i samhället i dag. Jag tror inte att herr Romanus är omedveten om att det råder en sådan kamp. När man lyssnade till herr Romanus” inlägg i övrigt kunde man få den uppfattningen att han ville yrka bifall till reservationen, eftersom han talade om den snårighet och de svårigheter som finns på detta område. Vad man begär i reservationen är ju en utredning för att klarlägga dessa saker. Därför tycker jag det är märkvärdigt att de som är klart medvetna om vilket enormt problem vi här rör oss med motsätter sig utredning för att klara upp frågorna. Därför var jag något förvånad över att herr Romanus inte yrkade bifall till reservationen vid lagutskottets betänkande nr 2.
Herr talman! Fru Sundberg sade alldeles riktigt att vi tillsammans har strävat efter att få medel för att undersöka orsaken till den nedåtgående äktenskapsfrekvensen. Jag hoppas också att vi kommer att få de medlen. Och det kan väl vara begripligt från mina utgångspunkter, eftersom jag inte vill göra något tvärsäkert uttalande om vad som är orsaken. Men att fru Sundberg begär pengar för att göra en sådan undersökning, om hon stöder reservationen, förstår jag inte. Där är man ju redan på det klara med lösningen. Reservanterna har redan uttalat att man vet vad som är den dominerande orsaken till att äktenskapsfrekvensen har gått ned. Visserligen sade fru Sundberg att hon inte helt instämmer med vad som sägs i den meningen, men den är central för hela reservationen. Det är ju den som ni bygger hela er kampanj på. För de studerande är studiemedlens utformning en mycket viktig orsak, sade fru Sundberg. Ja, det kan jag också tänka mig, när det gäller människor som direkt kan se hur mycket de förlorar i studiemedel på att gifta sig. Men såvitt jag vet finns det inga belägg för den saken. Den uppsats som har gjorts på juridiska institutionen i Uppsala stöder inte denna teori. Sedan undrade fru Sundberg varför jag inte stöder reservationen. Som jag sade gör jag inte det, därför att den är ett led i moderata samlingspartiets osakliga kampanj på temat att vi här har att göra med en diskriminering av äktenskapet. Om ni i stället hade sagt: Låt oss kartlägga hela denna fråga, så att vi kan ta bort både sådant som innebär en diskriminering av äktenskapet och sådant som diskriminerar dem som bor tillsammans utan att vara gifta — ja, då hade det inte blivit någon reservation. Då hade det inte blivit två läger. Då hade vi sluppit hela denna följetong, och då hade vi säkerligen funnit att vissa problem skall utredas av familjelagssakkunniga, att t.ex. studiefinansieringen skall lösas i sitt sammanhang, att problem som gäller skatterna skall lösas i skatteutredningen osv. Gör inte detta till en fråga om utredningsteknik, fru Sundberg. Här är det fråga om en politisk kampanj, som ni bedriver på mycket osaklig
Herr talman! Jag vill inte låta detta sista uttalande av Gabriel Romanus stå oemotsagt. Om herr Romanus kände till vårt agerande när det gäller familjelagstiftningen sedan långt tillbaka i tiden — långt före den tid då herr Romanus kom med i riksdagen — skulle herr Romanus kunna hitta en klar, entydig linje i det. Herr Romanus §om själv är folkpartist — åtskilliga folkpartister delar vårt synsätt — beskyller oss för att i dag gå ut med någon form av ny politisk aktivitet i dessa frågor. Denna kampanj är inte politiskt betingad annat än så till vida att våra väljare har rätt att få veta var moderata samlingspartiet står i dessa frågor, och det är vi inte rädda för att tala om, även om vi då av Gabriel Romanus beskylls för politisk osaklighet. undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet
Herr talman! Jag menar inte alls att ni är rädda för att bedriva den här kampanjen. Ni tror naturligtvis att ni har nytta av den. I verkligheten vet nog alla som har följt den här politiska debatten att den startade med herr Burenstam Linders upptäckt av den sjunkande giftermålsfrekvensen och hans tolkning av den, som nu återfinns i reservationen, nämligen att orsaken till att människor slutat gifta sig är att de tror att de förlorar ekonomiskt på giftermål. Man behöver inte bedriva någon historieforskning för att se att den här kampanjen är en ganska isolerad företeelse, som pågått under en kort tid. Moderata samlingspartiets ståndpunkter i sak i denna fråga är flytande och svåra att få grepp om. Ena minuten säger ni att det föreligger en diskriminering av äktenskapet, andra minuten säger ni att vad ni egentligen vill ha är ett gynnande av äktenskapet, men det skall tydligen bara innebära att det inte skall diskrimineras. Om man går in på de olika sakfrågorna tror jag att många folkpartister är ense med många i moderata samlingspartiet. Det jag vänder mig mot är försöken att göra ideologi av det och bara tala om de sammanhang där äktenskapet är diskriminerat och inte om de sammanhang där äktenskapet är favoriserat, t.ex. 1 800-kronorsavdraget. Fru Sundberg säger att ”det andra lägret” utgörs av några radikala vänstergrupper som vill riva ned det bestående samhället och som ser äktenskapet som ett hot mot sin revolutionära strävan. Ja, men det är ju inte dem ni debatterar med här i kammaren. Här är det fråga om partier som anser att socialoch skattelagstiftningen skall utformas så att man tar hänsyn till den faktiska situationen. Vänder ni er mot dem, måste ni också ta upp och diskutera sakfrågorna. Vill ni ta bort det särskilda stöd som i dag finns t.ex. för ensamstående föräldrar och som, om det missbrukas, kan uppfattas som en diskriminering av äktenskapet? Ni måste alltså ge er in i en konkret debatt om vad ni vill göra. Men det går liksom inte riktigt in i den kampanj som herr Burenstam Linder startade.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här trätan, men alldenstund jag tillhör majoriteten i utskottet fann jag anledning att ta till orda när fru Sundberg beskrev ”det andra lägret”.

Fru Sundberg sade i sitt första inlägg att vi håller på att skapa ett otillbörligt gynnande av de sammanboende. Det är nog bara i ett fåtal fall man sätter sig ned och gör en ekonomisk kalkyl och med utgångspunkt i den beslutar sig för om man skall bli sammanboende eller om man skall gifta sig. Jag tror att det är helt andra kriterier som avgör vilken ställning man tar till samboende eller äktenskap. Jag tror att det är en samvetsfråga för många människor, och vi har anledning att respektera de människornas tankegångar. Om de vill välja den samlevnadsform som de tycker stämmer bäst överens med deras samvete skall de få göra det. Vi skall också sträva efter att ordna vårt samhälle så att det är neutralt i förhållande till samlevnadsformerna.
Herr talman! Jag vill gärna instämma i herr Hammarbergs krav på neutralitet. Det är just det vi vill ha. Men jag begärde ordet för att svara på det herr Hammarberg sade om det andra lägret. Jag klargjorde att denna kamp, för det kommer att bli en form av kamp, kommer att fortsätta i samhället och därmed också återspeglas i riksdagen — därför att det från vissa radikala vänsterelement drivs en klar propaganda gentemot äktenskap och familj. Jag har inte sagt att de som här inte röstar på reservationen skulle tillhöra den vänsterfalangen.

Herr talman! Det finns vissa tillfällen här i riksdagen när man har stora svårigheter att rösta på något av de alternativ som ligger på bordet. Jag måste säga att den debatt som förts här inte har gjort saken lättare. Såsom herr Hammarberg sade finns det en mening i utskottsbetänkandet som är mycket riktig och bra. Där heter det att man bör eftersträva ”att skatteregler och bestämmelser om sociala förmåner över huvud taget får sådant innehåll att de inte påverkar kontrahenternas val av samlevnadsform”. Men det är samtidigt helt riktigt, som det sagts i debatten, att det — om man skall komma fram till något i den riktningen — inte räcker att lita till familjelagssakkunniga, eftersom de inte har rätt enligt sina direktiv att ta upp alla de frågor som här är aktuella.

Om man verkligen skall komma framåt måste man få bort alla slag av diskriminering. Jag tror att äktenskapet är och kommer att vara den naturliga samlevnadsformen. Men de övriga samlevnadsformerna är också tillåtna, och då är det nödvändigt att ordna det så att det inte förekommer diskriminering i någon riktning. När vi som allra hetast diskuterade sambeskattning eller icke sambeskattning, införde vi från vårt håll den individuella principen. Det blev till slut i varje fall ett steg på väg mot individuell beskattning. Men det skedde först efter stor kamp — inte minst mot sådana som nu finns företrädda i reservationen i dag. Men det finns mycket kvar att göra, och det är omöjligt att föra denna debatt om man inte tar fram de olika diskrimineringar som fortfarande undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet finns. Vi skall inte blunda för att t.ex. gifta fortfarande har möjligheter att göra det särskilda avdrag, som herr Romanus talade om, men också att utnyttja t.ex. kapitalskatteavdrag, försäkringsavdrag och avdrag för underskott i förvärvskälla — som dessutom är en alldeles ovanligt stor skatteflyktsmöjlighet såsom våra regler tillämpas i dag. Sådana avdragsmöjligheter gäller för gifta men inte för ogifta. Om vi gjorde en rensning i lagstiftningen skulle inte änkepensionen förekomma i fortsättningen, eller också skulle den finnas kvar, men vid sidan om den skulle också ogifta som tar hand om föräldrar och syskon och sjuka barn få en pension motsvarande änkepensionen. Detta är anledningen till att folkpartiet från dessa utgångspunkter har föreslagit en allmän egenpension. Folkpensionen skulle inte utgå på det sätt den gör i dag, utan vi skulle få individuell folkpension osv. Jag delar helt uppfattningen att någonting behöver göras åt frågan, men jag tror att man kommer helt snett, om man bara talar om diskriminering av äktenskapet — diskrimineringen går åt olika håll. Kan man däremot enas om att i all lagstiftning gå in för den individuella principen, tror jag att man är på rätt spår.

Herr talman! Jag begärde ordet när debatten mellan herr Romanus och fru Sundberg pågick som mest. Det är klart att det blev litet förvirrande att höra två ledamöter av en statlig utredning drabba samman på det sättet. För utskottets vidkommande vill jag deklarera, som det står i vår text, att vi förutsätter att familjelagssakkunniga skall ta upp de ekonomiska spörsmålen.

I förvissningen att utredningen kommer att ta upp de här spörsmålen vill utskottsmajoriteten invänta den vidare utvecklingen härvidlag. För att inte något missförstånd skall kvarstå med anledning av uppdelningen i två olika läger vill jag till sist säga att jag personligen självfallet tillhör dem som inser det stora värdet av äktenskapet som samboendeform. Det är emellertid inte detta frågan gäller nu, utan att få en rättvis ekonomisk utvärdering av de olika samlevnadsformerna. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 2.

Herr talman! Behandlingen av minoriteter är alltid en mätare på ett samhälles karaktär. För auktoritära krafter har det varit en gammal taktik att göra minoriteter till syndabockar. Judar, zigenare, vänsterintellektuella och homosexuella har gjorts till kollektivt objekt för reaktionens hets och förföljelse. Det märktes inte bara under Hitler och McCarthy. Det märktes också under hetsen mot homosexuella i Sverige på 1950-talet, en hets som sammanföll med det kalla krigets politiska stämning. Fördomarna mot de homosexuella sitter djupt. Den allmänna småborgerliga inskränktheten och rädslan för det som är olika förenas med en månghundraårig sexualfientlighet och moralism, i vilken kyrkotraditionen spelat en drivande roll. Den sexualsyn som inpräntats i alla äldre generationer har föga av Kristi vidsyn men desto mer av Pauli intolerans. Sviterna av denna tradition gör sig fortfarande starkt gällande. Det är lätt att i riksdagen få diskussion om andra minoritetsproblem. Ingen betraktar ens undermedvetet samer eller invandrare som något onaturligt eller skrämmande. Men ännu känner många inför homosexualiteten antingen valhänt främlingskap eller undvikande ovilja. Hade inte vpk vid vårens familjerättsreform tagit upp frågan om de homosexuella, skulle den över huvud inte blivit diskuterad. Lagutskottet hade då inte fått tillfälle att göra det toleranta principuttalande som man i dag med rätta är stolt över. Samhället har en mycket gammal skuld till de homosexuella. Dessa fordrar nu sin rätt av oss. Det är därför skäl att på allvar diskutera inte bara allmänna principuttalanden utan också de mer konkreta former i vilken skulden skall betalas. De homosexuella är ingen liten minoritet. Utländska undersökningar gjorda under sociologiska förhållanden som ligger relativt nära de svenska ger vid handen att det i Sverige finns en kvarts miljon människor som är uteslutande homosexuella. Hela 10 procent av en befolkning kan förutsättas ha haft homosexuella förbindelser under någon sammanhängande period i sitt liv. Och inte mindre än var tredje människa kan förutsättas ha haft tillfällig sådan förbindelse. Jag misstänker att sådana sifferproportioner förvånar både regering och lagutskott, och jag tror att man allmänt starkt underskattar det antal människor som berörs av frågan. En överväldigande majoritet av nutidens vetenskapliga expertis har bestämda uppfattningar, styrkta av grundliga undersökningar om homosexualitet. Homosexualitet är inget perverst eller mindervärdigt. Homosexualitet är ingen egenart, som man medicinskt kan eller bör behandla. Den homosexuelle är annorlunda än den heterosexuelle enbart i fråga om den fysiska sidan av sexualiteten. Homosexualitet är en avvikelse från majoritetsbeteendet endast i en mycket strikt statistisk bemärkelse. Den befordrar bevisligen inte några speciella konflikter eller karaktärsdrag hos de homosexuella. Den gör inte de homosexuella socialt eller moraliskt annorlunda. I den mån homosexualiteten skapar problem är det på grund av de heterosexuellas fördomar och de härskande samhälleliga förhållandena. Praktiskt taget alla forskare är nu också ense om att orsakerna till ett homosexuellt beteende absolut inte ligger i att den homosexuelle som minderårig ”förförts” av andra homosexuella. Man kan inte ”förföras” till homosexualitet. Orsakerna till den ligger vida djupare än så. Allt detta talar klart i en bestämd riktning: ett kultursamhälle bör inte värdera homosexuella annorlunda än man värderar heterosexuella. Formen av sexualitet är socialt och etiskt helt irrelevant. Riksdagen har förklarat att homosexuell samlevnad är från samhällets synpunkt fullt acceptabel. Det var första gången ett svenskt statsorgan gjorde en deklaration av denna innebörd. Men riksdagen konstaterade också i våras, att de homosexuellas situation borde uppmärksammas och i lämpligt sammanhang bli föremål för utredning. Det är riktigt som det i föreliggande betänkande konstaterats, att någon formell begäran inte riktades i den frågan till regeringen. Men att riksdagen uttalar en mening får ju å andra sidan inte tolkas så, att det står regeringen fritt att fästa avseende vid den uttalade meningen eller ej. Det är emellertid vad regeringen har gjort. Något nytt har inte sedan maj 1973 hänt från regeringshåll. Redan denna passivitet är ganska anmärkningsvärd. Men regeringen har också direkt desavouerat riksdagen på åtminstone en viktig punkt. Riksdagens uttalande från i våras hänvisade uttryckligen till de synpunkter som i saken framförts av socialstyrelsen. Och socialstyrelsen hade uttryckligen framfört att de homosexuellas problem borde tas upp av familjelagssakkunniga i deras fortsatta arbete på att reglera samlevandes rättsliga och ekonomiska situation. Riksdagen har alltså klart menat, att de sakkunniga skulle utreda dessa problem även för de homosexuellas del. På denna punkt har regeringen gått emot riksdagens beslut.

Enligt riksdagen borde alltså problemet tas upp av de sakkunniga. Enligt regeringen bör det inte tas upp — det anses där alltför oviktigt för att blandas in i något så ansvarsfullt som de heterosexuella samlevandes frågor. Enligt regeringens uppfattning har det inget samband härmed. Nu upprepar utskottet sin uppfattning i dagens betänkande. Man ”utgår från att de sakkunniga i detta sammanhang även beaktar de homosexuellas problem”. Utskottets yttrande är på den punkten konsekvent, och det är en vinst av dagens debatt. Men det är i praktiken ånyo ett uttryck för en annan mening än den regeringen uttryckt i det nämnda brevet. Man får nu verkligen förvänta sig att regeringen rättar sig efter riksdagens mening och inte framhärdar i att utesluta de homosexuellas problem ur de sakkunnigas fortsatta arbete. Utskottet och vpk-reservanten har sedan olika uppfattningar i fråga om sättet att utreda frågan. Utskottet vill så att säga ta en fråga i sänder. Risken med detta är att man aldrig får någon samlad översikt över de homosexuellas allmänna situation i samhället, vilket man fått i Holland. Man löser kanske vissa speciella problem, t.ex. lagstiftningen rörande minimiålder för sexuellt umgänge. Men den stora och djupa problematiken, dvs. diskrimineringen och diffameringen av de homosexuella angrips inte. De båda specialfrågor som redan nu är under utredning torde inte bli av särskilt svår eller kontroversiell natur. Svårare är det att från statsmaktens sida motarbeta de föreställningar och den praxis som drabbar de homosexuella i det sociala livet i allmänhet. Detta har icke tagits upp av regeringen, och något grepp på dessa problem har inte Och ändå är det här som handling verkligen krävs. Det finns tyvärr ett rikt material, som speglar både privata och officiella attityder till homosexualitet, vilka är dåligt förenliga med demokratin. Så betraktas t.ex. homosexuella i militära sammanhang som potentiella säkerhetsrisker. Bevisligen uppmanar militära tjänstemän värnpliktiga att spana efter homosexuella vid förbanden. Bevisligen sprider SÄPO en folder, som klassar homosexuella som säkerhetsrisker. Bevisligen har överbefälhavaren sagt att man inte vill ha homosexuella i befälsställning. Bevisligen har fall förekommit, där den som tjänstgjort inom civilförsvaret blivit avstängd från utbildning till radiotekniker på grund av sin homosexualitet. Bevisligen betecknas homosexualitet i officiella statliga instruktioner med rubriken ”sexuell anomali” och beskrivs i vitt spridda handböcker under huvudrubriken ”mentala rubbningar”. Bevisligen har arbetsgivarorganisationerna inom sjöfartsnäringen deklarerat ovilja att anställa homosexuella till sjöss — detta i kontrast till Sjöfolksförbundets vida förnuftigare och toleranta attityd. Bevisligen har skolöverstyrelsen så sent som 1971 i officiella skrivelser gjort sig till tolk för tanken att homosexuella lärare skulle vara en fara för skolungdomarna — detta i fullständig strid mot den internationella expertisens konsekventa avvisande av den s.k. förförelseteorin. Så sent som i januari 1973 upprepar skolöverstyrelsen denna sin vanföreställning i ett tjänstebrev. Bevisligen har invandrarverket uttalat att sammanboende homosexuella i utlänningsärenden icke betraktas som likvärdiga med sammanboende heterosexuella. Risken att få en sämre behandling vid fråga om utvisning eller tillståndsgivning är alltså större om man är homosexuell — och detta godtas av verket. Exemplen kunde mångfaldigas, herr talman! Vad som förekommer både i privata och i offentliga sammanhang innebär ett oefterrättlighetstillstånd som icke kan accepteras. Det strider mot rikets författning och normal rättssäkerhet. Och dessa missförhållanden kan tyvärr utskottets majoritet inte komma åt genom den väg den anvisar för att utreda de homosexuellas problem. Uppenbart är här ett bredare grepp på diskrimineringsfrågan motiverat. I Nederländerna tog man för ett par år sedan i samband med specialfrågan om åldersgräns för sexuellt umgänge upp problematiken i en mer allmän form. Detta har haft stor betydelse för den allmänna sociala attityden. Ett sådant bredare grepp behövs även här. Det krävs en rad ändringar i gällande anvisningar och instruktioner. Det krävs i vissa fall direkta förbud mot diskriminering på grund av homosexualitet. Det krävs ändringar i framställningssätt och klassifikationer i handböcker och undervisningsmateriel. Detta lämnas tyvärr i stort sett därhän av utskottet. Jag yrkar därför bifall till reservationen. Ett par vinster i utskottets betänkande skall dock noteras. När det gäller huvudinställningen till de homosexuella sammanfaller ju utskottets uppfattning med reservantens. Dels utvecklar man utförligare motiveringen bakom sitt principuttalande i våras och efterlyser positiva reaktioner från bl.a. statsmakternas sida, dels upprepar man nu i direkt form uppfattningen, att familjelagssakkunnigas arbete bör innefatta en granskning även av de homosexuellas familjerättsliga problem. Det är en förstärkning av betänkandet från i våras. Vi noterar detta och skall återkomma i frågan.

Herr talman! Jag konstaterar först att herr Svensson i Malmö och utskottets majoritet är eniga i många grunduppfattningar. Vi är eniga om att vi inte skall göra några minoriteter till syndabockar, som herr Svensson uttrycker sig. Vi är också eniga om att vi inte skall bedriva någon hets mot de homosexuella. Nej, i stället skall vårt arbete här i riksdagen kännetecknas av en vilja att hjälpa denna grupp. Men det behövs mängder av upplysning till många, många människor för att komma bort från det som herr Svensson kallar för valhänthet och främlingskap inför de homosexuella. Jag kan också ge herr Svensson erkännandet att det var bra att vpk kom med sin motion när lagutskottet förra året behandlade samlevnadsfrågor. Lagutskottet gjorde ju då, som också har framhållits, ett mycket långt gående uttalande om de homosexuellas samboende. Vad vi däremot inte är eniga om är sättet för det fortsatta utredningsarbetet. Motionärerna önskar en fullständig kartläggning av alla upptänkliga problem för den här gruppen av människor och förslag till åtgärder. Jag är inte övertygad om att det är det rätta sättet att hjälpa denna grupp: att hålla fram den till en sådan offentlig belysning som det skulle innebära att göra en sådan kartläggning. Jag tror att vi med målsättningen att hjälpa dessa människor måste arbeta här i riksdagen för att på ett mycket naturligt sätt anpassa dem till samhället och få majoriteten av medborgarna att inse att det här är en grupp som skall betraktas precis som alla andra människor. Det är utifrån den grunduppfattningen som lagutskottet gjorde sitt uttalande förra året, och vi betraktar det som en vinst att det redan nu pågår två mycket betydelsefulla utredningar, bl.a. om sexualupplysningen och undervisningen i skolorna och om bestämmelserna i brottsbalken. Jag vill dessutom understryka vad utskottet nu säger i slutet av sitt uttalande i år, nämligen att familjelagssakkunniga knappast kan undgå att beakta de homosexuellas familjerättsliga problem. Det är en ny klar viljeyttring från lagutskottets sida att utredningen verkligen skall ta itu med det här problemet. Mitt bedömande är att utredningen knappast kan undgå att göra det efter vad utskottet nu har skrivit. Vad vi också bör hålla i minnet är att lagutskottets uttalande från förra året om utredningar i lämpliga sammanhang kvarstår, och utskottet har ingen anledning att på något sätt ta tillbaka vad det då yttrade. Och utskottet kommer mot den bakgrunden att även i fortsättningen bevaka de här frågorna. Skulle herr Svensson komma tillbaka med motioner i olika sammanhang som faller under lagutskottets kompetens, så kommer vi med mycket stort intresse att behandla dem även i fortsättningen och utifrån den principiella uppfattning jag här har försökt återge.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

Herr talman! Jag vill korrigera utskottets talesman på en liten punkt. Det är inte så att vi vill ha en fullständig kartläggning, en jätteutredning av det traditionella svenska snittet. Jag kan hålla med om att det skulle vara att låsa hela frågan, kanske under många år. Vad vi syftar till är en bredare sammanfattning av problematiken, en rapport som på ett bra sätt sammanfattar vetenskapens ståndpunkt, den sociala situationen och problematiken på området. Det finns ett mönster för en sådan rapport som ger positiva erfarenheter. Det kommer från Nederländerna som i mångt och mycket framstår som ett föregångsland just på det här området. I samband med att man där utredde frågan om ändringar i straffbestämmelserna för sexuellt umgänge gjorde man en sammanfattande rapport, där man publicerade vetenskapliga — medicinska, psykiatriska och andra — ståndpunkter i fråga om homosexualitet. Denna rapport med sitt material har haft en mycket stor betydelse både för myndigheter och för den allmänna opinionen i Nederländerna, och det föresvävade oss att man också i vårt land utan alltför stor tidsutdräkt kunde göra en sådan mer allmän och sammanfattande rapport över de homosexuellas situation med förslag till olika konkreta åtgärder. Därmed inte sagt att man skulle ta in alla specialproblem i rapporten, det är naturligtvis inte nödvändigt. Men den skulle vara något att publicera och sätta i händerna på allmänheten, på skolfolk, på tjänsteoch ämbetsmän osv. Jag tror det vore en väg att effektivare och snabbare få fram resultat än den väg som utskottet föreslår, även om jag givetvis är överens med utskottet om den allmänna grundinställningen till problemet. Det finns anledning att med särskild glädje notera den förnyade viljeyttringen från riksdagens sida att problemen skall tas upp av familjelagssakkunniga. Det är bra, då kan vi kanske i fortsättningen slippa den sortens brev från justitiedepartementet som säger att man inte är intresserad av att låta familjelagssakkunniga ta upp dessa frågor.
Herr talman! Det är klart att en fullständig rapport över alla problem som dessa människor har att brottas med kunde fylla en viss uppgift. Men problemen är redan väl kända för riksdagsledamöterna, för utskotten och för många andra människor, och det är bättre att vi på avsnitt efter avsnitt koncentrerar oss på konkreta åtgärder för att försöka lösa dem så snabbt som möjligt.
Herr talman! För tids vinnande skall jag inte fördjupa mig i sakfrågan. Jag kan i stort sett instämma i vad herr Svensson i Malmö sagt när det gäller synen på de homosexuella. Men jag vill på en punkt anmäla en något avvikande mening. Herr Svensson gjorde en ånspelning på det kalla kriget — en partipolitisk vinkling om man så vill — som skulle kunna tolkas som att han hade den uppfattningen, att det i kommuniststaterna skulle råda större tolerans gentemot homosexuella. Jag undrar om det är fallet. Även om jag anser att det från liberal ideologisk utgångspunkt är särskilt naturligt att vara på sin vakt mot diskriminering av minoriteter, tror jag vi måste erkänna, att det inte heller är någon partifråga i den svenska riksdagen. Från den tid herr Jörn Svensson och jag har tillhört riksdagen vill jag minnas, att det första initiativet i frågan kom från herr Wennerfors, som är moderat ledamot från Stockholms län. Det kan vi gott notera — som en liten påminnelse om vår dödlighet. Jag delar herr Svenssons uppfattning att lagutskottets uttalande i våras var ett stort framsteg, och att det nu gäller att diskutera hur man skall se till, att den attityden också tränger igenom i det verkliga livet. De utredningar som utskottet här pekar på anser jag vara värdefulla, och jag hoppas att de kommer att ge resultat. Men jag vill också ansluta mig till önskemålet att få en mer samlad översyn av de homosexuellas situation och problem, kanske framför allt just en utförlig och vetenskapligt underbyggd presentation av den syn på homosexualitet som vi är ense om. Jag tror precis som herr Svensson i Malmö att Speijerrapporten har haft en positiv effekt i Holland och att vi skulle kunna uppnå liknande resultat i Sverige med en sådan utredning. Den skulle heller inte behöva bli särskilt tidsödande. Därför kommer jag att stödja reservationen.
Herr talman! Till herr Romanus: Jag påpekade bara det kända faktum att hetsen mot homosexuella har ingått som en integrerande del i olika fascistiserande rörelser och regimers attacker mot olika minoriteter, som de har velat göra till syndabockar. Så gjorde exempelvis både Hitler och McCarthy. När det gäller de socialistiska länderna skall det väl öppet och ärligt konstateras att där råder en ganska oenhetlig form av lagstiftning. Men det har hänt ganska mycket progressivt under de allra senaste åren. Rent generellt har man där kanske inte heller så extrema exempel på diskriminerande lagstiftning som i Spanien, även om jag skall erkänna att det finns skrämmande exempel också på den sidan. Tyvärr är moraliserande byråkrater sig lika världen över.
Herr talman! Jag vill helt kort säga att det när det gäller samlevnadsfrågorna i stort finns många skäl att ägna uppmärksamhet åt de homosexuellas situation. En samlad belysning av den frågan skulle vara av värde, både för den allmänna upplysningen om homosexualitet och de homosexuella och för reformarbetet på olika områden. Som jag ser det är det orealistiskt att för närvarande räkna med att ens de väsentligare delfrågorna kan komma att beaktas på ett tillfredsställande sätt i pågående utredningsarbete. Jag kommer därför att stödja reservationen till lagutskottets betänkande.

Herr talman! Bara några korta meningar i det ärende som nu för femte året i rad behandlas av riksdagen. Vi motionärer menar att tjänstgöring i internationellt biståndsarbete skulle kunna bli ett bra alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst här hemma. Detta skulle självfallet ske efter prövning och i lämpliga former inom av statsmakterna fastställda ramar. Önskemålet är av gammalt datum och synes få en allt större uppslutning, framför allt inom de grupper som skulle kunna utnyttja denna alternativa tjänstgöringsmöjlighet, dvs. de värnpliktiga och den unga generationen. Men denna tanke har ett gott stöd även inom våra folkrörelser, och vi kan hänvisa till att liknande system finns i Europa på flera håll. Försvarsutskottet säger nu liksom tidigare nej till detta önskemål och anför även i år att utvecklingsländerna enbart skulle efterfråga kvalificerad biståndspersonal med god skolunderbyggnad och lång yrkeserfarenhet. Naturligtvis är det riktigt att biståndsländerna vill ha kvalificerad personal, men det finns behov också av andra arbetsinsatser, och vi skulle kunna påminna om många olika biståndsprojekt. Jag vill erinra om det som Svenska missionsförbundets ungdom har hållit på med under några år i Indien. Man har där borrat ungefär 1 000 brunnar, och många av dem som deltagit i den uppgiften har inte varit experter i strängt formell mening men de har ändå medverkat till att utföra ett fredskårsarbete av imponerande mått. Det avgörande i denna fråga är om man kan och vill tänka sig acceptera ett undantag från kravet på traditionell värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst i Sverige. Utskottet hänvisar till den biståndsoch katastrofutbildning för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och kvinnor som inleddes budgetåret 1972/73 och säger att antalet elever för närvarande är 100 per år och att man beräknar en ökning till 125 nästa år och en ytterligare ökning året därefter. Naturligtvis är det bra att denna biståndsoch katastrofutbildning kommit i gång, men försvarsutskottet står fast vid den princip som man redovisade 1971 och presenterar i dag ingen ny grundsyn. Man kan tycka bra eller illa om detta, men för egen del beklagar jag utskottets ståndpunkt. Här står två principer mot varandra, och jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 1286.

Herr talman! Alltsedan frågan om möjligheter till biståndsoch katastrofutbildning auktualiserats har den återkommit till riksdagen. Den har då gällt att skapa möjlighet till internationellt biståndsarbete som alternativ till vapenfri tjänst och värnpliktstjänstgöring. Varje år har det försvarsutskott som skrivit betänkandet varit enigt. På ungefär samma sätt som skett i år har man framhållit att insatserna i detta avseende bör koncentreras på katastrofsidan med hjälp av den särskilda utbildning som bedrivs på Sandöskolan. Varje år har detta också blivit riksdagens beslut. Jag vill, herr talman, göra några allmänna reflexioner kring denna fråga. I grunden ligger att vi i detta land valt att ha ett militärt försvar. Vi har gjort det därför att vi har ansett att ett militärt försvar kan bidra till att skapa en politisk och militär stabilitet i norra Europa. Vår säkerhetspolitiska linje är därför neutralitetspolitikens. En förutsättning för att denna politik skall bli framgångsrik — en bred opinion står bakom denna tanke — är att vi bygger det svenska försvaret på allmän värnplikt. Som neutralt land har vi inte någon annan makt att falla tillbaka på, internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst från vilken vi kan förvänta oss ett stöd i form av resurser, utan vi får helt lita till våra egna. Värnplikten förutsätter därför att vi utnyttjar befolkningen i så stor utsträckning som möjligt för deltagande i det svenska försvaret. Det är den ena delen av det problem som aktualiserats. Den andra delen föranleder frågan: Varför har vi ett u-landsbistånd? Grundläggande härvidlag är — i varje fall som jag ser saken — tanken på en övergripande solidaritet med de länder i världen som upplever problem av en helt annan dimension än dem som vi upplever. Vår grundläggande utgångspunkt i detta biståndsarbete måste självklart vara att det är u-ländernas egen efterfrågan, deras egna prioriteringar och egna behov som skall avgöra inriktningen av de svenska biståndsinsatserna. Därmed är jag framme vid en tredje frågeställning, herr talman! Kan vi trots dessa utgångspunkter — dels i fråga om det svenska försvaret, dels i fråga om svensk biståndspolitik — aktualiserat frågan huruvida försvaret på något sätt kan hjälpa till? På denna fråga har man svarat ja. Det var detta som var bakgrunden till den biståndsoch katastrofutbildning som sedan startades på Sandöskolan. Denna verksamhet har nu bedrivits så länge att man lyckats få en första preliminär erfarenhet av utbildningsverksamheten. I sitt betänkande säger också utskottet att av det totala antalet hittills utbildade elever — omkring 100 — enbart ett tiotal fått tjänster som gäller biståndsoch katastrofverksamhet. Det är beklagligt, eftersom det vore önskvärt att man i ökad utsträckning kunde ge flera människor dessa tjänster. En annan fråga i sammanhanget är u-ländernas behov.av personalbistånd. När man ser hur det är för fredskårister och experter i det svenska personalbiståndet, är det ingen överdrift att påstå att det finns en klar tendens från u-ländernas sida att vilja minska personalbiståndet i relation till övriga biståndsformer, t.ex. finansiellt och tekniskt bistånd. Vi har också sett detta när det gäller insatserna för exempelvis svenska fredskårister. Därmed står vi i en situation där vi för det första minskar personalbiståndet i olika former och för det andra tyvärr i ganska liten utsträckning hittills lyckats placera dem som genomgått biståndsoch katastrofutbildning. Då kan man fråga sig: Är det av praktiska skäl särskilt välbetänkt att i ett sådant läge bygga ut denna form av personalbistånd? Mitt och utskottets svar är nej, och därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Utskottets företrädare redovisar att man är enig om att avvisa motionskravet. Jag kan då bara återigen beklaga att försvarsutskottet icke hade möjlighet att ta ställning på grundval av någon utredning beträffande detta problemkomplex. Den enmansutredning som föregick propositionen 162 år 1970 angående biståndsoch katastrofutbildning hade i sina direktiv den begränsningen att inte ta upp alternativ tjänstgöring i utlandet. Det är detta jag beklagar. Jag sade i mitt första inlägg att tanken ändå har ett mycket gott stöd. Fackliga organisationer — TCO, LO, SACO —, Svenska missionsrådet, socialstyrelsen och flera politiska ungdomsförbund har visat starka sympatier för detta. Vi utbildar för all del ett antal människor för kvalificerad utlandstjänst och det visar sig att de har svårt att få tjänstgöring, men jag tror man skulle kunna lägga upp utlandstjänstgöringen i andra former om man gjorde en ordentlig översyn. Ytterst är det, tror jag, en fråga om viljeinriktningen. Därför vidhåller jag mitt yrkande.
Herr talman! Helt kort: Utgångspunkten för det svenska biståndet, i detta fall personalbiståndet, skall inte vara en önskan från Sveriges sida att skapa alternativa tjänstgöringsmöjligheter för vapenfria värnpliktiga, utan utgångspunkten måste vara att vi efter måttet av vår förmåga skall möta den efterfrågan på stöd i olika former som u-länderna ställer på oss. Herr Jonsson säger att flera av remissinstanserna var positiva vid behandlingen av utredningsförslaget, som så småningom blev proposition. Men då är det ett par faktorer man skall komma ihåg. Framför allt skall man komma ihåg att det år 1970 var en något annan situation när det gällde personalbiståndet. Den tendens som i dag framträder som allt klarare fanns inte vid den tidpunkten. Huvudfrågan är fortfarande: Om vi som utgångspunkt för den svenska biståndspolitiken har u-ländernas egna önskemål, och i ett läge med minskat personalbistånd, är det då klokt att skapa ytterligare efterfrågan från svensk sida på en verksamhet som u-länderna inte är intresserade av?

Herr talman!

Det är speciellt dessa saker jag skulle vilja vidröra något. De finns utförligt redovisade i reservationerna 1, 4, 5 och 8 och i de särskilda yttrandena 3 och 6. Som bakgrund ligger motionerna 692, 27, 1308, 26 och 1295. De frågor som berörs är mycket angelägna för dem som i det praktiska arbetet och ute i det vardagliga livet är direkt berörda. Det gäller alltså inte alltid så mycket den mera formalistiska synpunkten som kan läggas vid behandlingen från myndigheternas sida. I stort sett gäller det på alla dessa punkter medmänskliga relationer, det handlar om en mänskligare vård, en mänskligare miljö i vid omfattning. Reservationen 1 tar upp föräldrapenningen och ersättningstidens längd för barn som vårdas på sjukhus under sin första tid efter födseln. Enligt majoritetsförslaget, som följer propositionen, skall man ha rätt till 60 dagars förlängning. Vi reservanter anser att den begränsningen kan slopas. Anledningen är först och främst de mänskliga skälen för dem det berör, men också att det säkerligen inte rör sig om några större ekonomiska påfrestningar i detta sammanhang. Enligt min och mina medreservanters mening är det svårt att förstå att det skall vara lättare att på två månader klara upp detta med att få hem ett barn från sjukhuset än att ta hem en normalt nyfödd baby. Vi kan ta exemplet med ett barn som vårdats i kuvös på sjukhuset efter för tidig födsel och säkerligen kommer hem i sämre kondition och allmäntillstånd än ett nyfött barn om det är fött friskt. Då finns det enligt min mening ingen anledning att skilja på den tid under vilken föräldrarna skulle ha rätt till föräldrapenning för hemmavården av barnet. Jag anser att det barn som kommer hem efter en sjukhusvistelse är i precis samma behov av vård som det nyfödda barnet som kommer hem efter en normal och lyckad förlossning. Jag tycker det är en rättvisesak att stryka bort den där begränsningen och bifalla yrkandet i reservationen I som följer upp motionen 692. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1. I det sammanhanget har jag också tagit upp frågan om den tid under vilken föräldrapenning skall kunna utgå.

Reservationen 4 avser ersättningstidens längd vid adoption. Här kommer i stort sett samma mänskliga synpunkter fram, Ett adoptivbarn som kommer från ett annat land och skall anpassa sig till en främmande miljö och lära sig ett nytt språk behöver tid på sig för att växa in i de familjeförhållanden det kommer till. Det finns därför ingen anledning att inte vara generös även i detta fall och räkna ersättningstiden till dess barnet blir sju år. Om barnet råkar vara över nio månader vid adoptionen finns det ju ingen möjlighet att få föräldrapenning enligt utskottsmajoritetens förslag. Jag yrkar, herr talman, bifall även till reservationen 4. Rättvisesynpunkter kommer fram även i reservationen 5, till vilken jag också yrkar bifall. Misstanken att föräldraförsäkringen i det här fallet skulle missbrukas och användas otillbörligt tror jag inte är särskilt väl grundad, och även om så vore tror jag man skulle kunna komma till rätta med problemet om man skulle vilja pröva att ge utlandssvenskarna rätt till föräldrapenning. Jag tycker att en svensk medborgare i denna situation skall ha samma möjligheter oavsett om han eller hon befinner sig utomlands eller i Sverige. I det särskilda yttrandet nr 6 har jag ansett mig kunna avvakta den utredning som håller på med översyn av föräldraförsäkringen, och jag förutsätter att den tar upp och ingående prövar frågan samt föreslår de ändringar i gällande bestämmelser som innebär att fosterföräldrar skall jämställas med andra föräldrar. Det kan inte vara rimligt — som motionären framhåller — att de som ställer upp som fosterföräldrar och tar hand om ett vårdbehövande föräldralöst barn skall vara sämre ställda än naturliga föräldrar. Jag förutsätter att utredningen i fråga lägger fram ett mänskligt och vettigt förslag på denna punkt. Till sist vill jag yrka bifall till reservationen 8, vari föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning angående dels en särskild tilläggssjukpenning för hemarbetande med vårduppgifter enligt de i motionen angivna riktlinjerna, dels vårdnadsbidrag till personer som vårdar sjuka och/eller äldre anhöriga i hemmet. Fru Frenkel kommer att särskilt utveckla synpunkterna i den motion som ligger till grund för reservationen, varför jag inte skall ta upp kammarens tid med detta.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, även om detta är betydelsefulla frågor för dem det berör. Jag skall genast uttala att det är en klar förbättring som föreslås i propositionen 15 i år om att utsträcka rätten till föräldrapenning från nuvarande sex månader till sju månader, varav följer att föräldrapenning i vissa fall kan utgå under tid upp till nio månader efter barnets födelse. Vi tycker dock att denna förbättring är otillräcklig. Vi har från moderata samlingspartiet tidigare föreslagit åtta månaders ersättningstid, och vi håller fast vid det kravet. Det finns också stöd för detta i familjepolitiska kommitténs utredning. Kravet på ersättning under åtta månader har också stötts av LO och av många andra remissinstanser. Anledningen till vårt krav är att det finns kvinnor med mycket tungt arbete, inte minst inom t.ex. långtidssjukvården. Kvinnor med sådana arbeten måste avbryta tjänstgöringen kanske tre månader före nedkomsten, vilket gör att de får ersättning från föräldraförsäkringen under endast fyra månader efter nedkomsten. Om man följer vår linje förlängs ersätttningstiden en månad, och det anser vi vara berättigat. I konsekvens härmed föreslår vi också en ersättningstid på tio månader i vissa fall, t.ex. om barnet efter födelsen måste vårdas på sjukhus. Barn kan ju numera räddas till livet även om de föds upp till tre månader före normal födelsetid, och de får då ligga i kuvös i kanske tre månader. Med den av oss föreslagna ersättningstiden tio månader kan föräldrapenning i sådana fall utgå under en längre period efter barnets hemkomst från sjukhuset. Reservationen 4 gäller ersättningen till adoptivföräldrar. Adoptivföräldrar är i dag jämställda med biologiska föräldrar, vilket innebär att de som adopterar ett nyfött barn får föräldrapenning i sju månader. Men det är ju mycket sällan detta kan ske. Oftast är ju barnet några månader gammalt vid adoptionen. Är barnet nio månader gammalt vid adoptionen, har adoptivföräldrarna inte någon rätt till föräldrapenning. Det tycker vi är litet synd, eftersom försäkringen faktiskt är till för barnens och inte för föräldrarnas skull. Den är till för att föräldrarna skall kunna vara hemma hos sina barn utan att göra en ekonomisk förlust, om de har ett arbete. Vi menar att föräldrapenningen borde kunna utgå under sju eller helst, som vi förespråkar, åtta månader oavsett när barnet kommer till familjen, dock förutsatt att det är ett förskolebarn. Vi har i vårt förslag till lagtext angivit gränsen sju år. Detta kan synas vara en hög ålder, men det är ju mycket sällan man adopterar så pass gamla barn — oftast är de några månader eller något år gamla. Reservationen 5 gäller utlandssvenskarnas rätt till föräldrapenning. Deras rätt till detta skydd uppmärksammades redan när familjepolitiska kommitténs förslag gick ut på remiss. Både försäkringsdomstolen och invandrarverket pekade då på att kravet på inskrivning i försäkringskassa innebar en försämring för bl.a. svenska kvinnor som efter bosättning utomlands återvänder till Sverige för att föda barn. För att föräldrapenning skall utgå krävs att vederbörande varit inskriven 180 dagar i försäkringskassa. Om ett par reser utomlands, t.ex. för u-hjälpsarbete, och vistas där några år, upphör inskrivningen i försäkringskassan. Om kvinnan blir gravid vill hon kanske inte föda barnet i ett u-land utan far hem till Sverige. Hon finner då att hon har ramlat ur försäkringskassan och inte får någon ersättning från föräldraförsäkringen. Det tycker vi är synd. Vi anser att lagen skall ändras så att utlandssvenskar som har fallit ur försäkringen skall kunna få ersättning från föräldraförsäkringen när de kommer hem, även om de inte har 180 dagars inskrivning i kassan. Det är ett rättvisekrav, menar vi. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Herr talman! Tillsammans med ett par medmotionärer har jag i motionen 207 aktualiserat frågan om att kommunerna bör få kompensation för de merkostnader som de har fått sedan riksdagen våren 1973 fattade beslut om vissa ändringar i lagen om allmän försäkring. De ändringarna medförde nämligen att det numera är kommunerna som skall betala ut ersättning till fosterföräldrar som tar hand om ett sjukt, utvecklingsstört eller fysiskt handikappat barn. Eftersom bidraget numera är skattepliktigt rör det sig om avsevärda belopp, som kommunerna måste betala ut för att få behålla de fosterföräldrar som har ställt sig till förfogande för den här angelägna uppgiften. Att ersättningen har höjts och gjorts skattepliktig och därmed ATP-grundande är helt riktigt. De människor som tar sig an sådana barn som det här handlar om gör en arbetsinsats som naturligtvis skall ersättas som allt annat arbete. Men vad som enligt min mening bör rättas till här är att den nya ordningen har inneburit att ytterligare en utgift har övervältrats från staten till kommunerna. Kommunerna är självklart intresserade av att få behålla de familjer som har ställt upp tidigare och då fått ersättning för sina insatser. Och för att då inte familjer som kanske får ersättningen påförd eventuell annan inkomst skall göra någon ekonomisk förlust får kommunen i fråga ta på sig en större utgift. Utskottets majoritet anser att den här frågan bör prövas inom ramen för kommunalekonomiska utredningens arbete. Jag har ett intryck av att den utredningen har en väldig massa uppgifter att arbeta med. Gång på gång hänvisas olika frågor till den. Det måste innebära att det kan dröja länge innan det kommer något resultat av utredningen. Till dess kan det väl ändå inte vara meningen att övervältringen av kostnader från stat till kommun skall fortsätta och att, när sedan sådant påtalas, det skall hänvisas till utredningen. Det finns inte heller någon anledning att tala om inkomstförstärkningar för kommunerna till följd av att vårdbidraget numera är skattepliktigt, eftersom det i samband med 1973 års reform förutsattes att de skatteintäkter, som kan väntas bli resultatet av de nya reglerna om skatteplikt för bl.a. vårdbidrag, oavkortade skall tillfalla statsverket. Även detta förhållande talar för att kommunerna verkligen får full kompensation för de utgifter de har i samband med ersättningen till fosterföräldrar. Det kan inte vara rimligt att mylla ner den här frågan i en tidskrävande utredning. Jag yrkar därför bifall till reservationen 7 av herr Olsson i Stockholm, vari begärs förslag om kompensation till kommunerna för de kostnader de åsamkas genom att utge bidrag till fosterföräldrar för vård av handikappat barn. I den nämnda motionen berörs också en del ogynnsamma effekter i andra avseenden av de nya bestämmelserna om vårdbidrag. Jag är säker på att många här i kammaren i likhet med mig har blivit uppmärksammade på sådana fall som att vårdbidraget, påfört annan inkomst, kan medföra att gränsen för bostadstillägg överskrids och att kontantstödet till familjerna på det sättet blir lägre än tidigare. Nu har en nyligen tillsatt utredning angående föräldraförsäkringen till uppgift att sammanställa och bedöma de här nya reglerna. Dessutom väntas, som utskottet anger, ett betänkande från riksförsäkringsverket med förslag till betydande förbättringar av vårdbidraget. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att vårdbidraget till viss del görs avdragsgillt eller att man finner former för en motsvarande justering av bestämmelserna så att de av oss påtalade tröskeleffekterna övervinns. Jag kan i det här avseendet, i likhet med min partigrupps representant i utskottet, nöja mig med det som redovisas i betänkandet och har därför, herr talman, inget yrkande till den delen i motionen.

Herr talman! ”Jag har skött mina anhöriga hela livet utan lön! Jag har levt i de handikappades värld och fått dela deras liv.

Sin utkomst får dessa två av ett litet lantbruk. ”Jag är helt bunden, mitt obetalda arbete är på livstid. Vi hemmadöttrar vill ha lön av samhället, inte allmosor eller fickpengar”, fortsätter denna hemmadotter. De människor — män och kvinnor — som offrar sin ungdom, avstår från yrkesarbete och vårdar anhöriga, gamla eller sjuka är verkligen värda att få ett rejält stöd av samhället. Svensk författningssamling nr 698 år 1963 innehåller Kungl. Maj:ts cirkulär till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar, alltså för dem som befriats från sitt vårdansvar, vilket oftast skett genom att den anhöriga avlidit. Det gäller då att undersöka förutsättningarna för dem att få lämplig anställning. Kan man inte finna någon sådan, säger cirkuläret, bör förtidspension sökas.

Genom en allmän egenpension, som också skulle innebära rätt till ATP-poäng för alla de vårdande åren, skulle man i stället kunna lösa pensionsfrågorna för de grupper, dominerade av kvinnor, som länge vårdat sjuka eller äldre anhöriga i hemmet. Jag är medveten om att detta måste vara en långsiktig reform som bör övervägas tillsammans med förslaget om ATP-poäng för barnavårdande arbete i hemmet. Lönen för den vårdande verksamheten kunde utgå i form av ett vårdnadsbidrag. Jag är alldeles övertygad om att det kunde göras ganska stort och ändå bli billigare för samhället än anstaltvård för den sjuke eller gamle.

Som vi vet har dessa förslag tyvärr alltid avslagits av riksdagen. De hemarbetande med vårdansvar — vare sig omvårdnaden gäller barn, sjuka eller gamla — har inget fullgott skydd genom den obligatoriska sjukpenningen på 8 kronor med möjlighet till frivillig sjukpenning på maximalt 12 kronor per dag. Var kan man i dag få en fullgod hjälp som vårdar hemma för 20 kronor om dagen? Nej, jag anser att man bör kunna skapa ett förbättrat skydd inom sjukförsäkringen. Vi i folkpartiet upprepar alltså i år vårt gamla krav att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om en utredning angående en särskild tilläggssjukpenning för hemarbetande med vårduppgifter samt om en utredning angående vårdnadsbidrag till personer som vårdar sjuka eller äldre anhöriga i hemmet. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 8.

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot fru Håvik utan vill bara säga att vid behandlingen i fjol föreslog vi att försäkringen skulle gälla i åtta månader. Vad det här gäller är alltså bara en uppföljning av den ståndpunkt vi då intog. Det är inga större avvikelser utan bara ett fasthållande vid vår tidigare princip. Utlandssvenskarnas problem blev i fjol inte tillräckligt beaktat, även om det uppmärksammades av försäkringsdomstolen. Däremot har det problemet blivit uppmärksammat senare. Men också där är en mycket liten ändring föreslagen, som inte förorsakar några större kostnader. Det gäller bara att jämställa utlandssvenskar med vanliga svenskar. Det betraktar jag faktiskt som en marginell ändring, inte som någon större sak.

Herr talman! Jag tror att vi alla var tacksamma för föräldrapenningreformen, när den genomfördes. Fru Håvik har här prisat den reformen, och det är kanske befogat. Men å andra sidan är det också litet onödigt, eftersom vi var ganska överens om att den i och för sig var bra. Det är ju på det sättet att man efter en tid hittar smärre felaktigheter eller svagheter hos en reform, och så har skett också i detta fall. Men det kan väl inte sägas vara ett saboterande av reformen i dess helhet om man då försöker förbättra de detaljer som möjligen kom att framstå som svaga. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5 behandlas ett par motioner som jag har varit med om att väcka. I den ena motionen yrkar jag i likhet med några andra motionärer att adoptivföräldrar skall få föräldrapenning under lika lång tid som föräldrarna till ett barn som är fött i Sverige under vanliga förhållanden samt att föräldrapenningen skall räknas från den dag då adoptivbarnet kommer till det nya hemmet. Vi har i motionen motiverat förslaget. Även om adoptivbarnet inte är nyfött måste det anpassa sig till den nya omgivningen, och det tar sin tid. Vi anser därför att adoptivföräldrarna bör beredas möjlighet att vara hemma lika länge som om de själva hade fött barnet under naturliga förhållanden. Detta har beaktats i reservation 4, och jag har endast att yrka bifall till den reservationen. Vi har också yrkat att föräldrar som vill adoptera ett barn skall beredas möjlighet till ekonomiskt stöd för att kunna göra det. Detta yrkande bygger på en personlig erfarenhet jag har av några människor som vänt sig till mig. Det gäller två mycket ordentliga, fina, unga människor, som inte kan få några egna barn. De är låginkomsttagare. De vill väldigt gärna få uppleva den fullkomning av sin hemlycka som det innebär att få ett barn att ta hand om. Men att adoptera svenska barn är praktiskt taget omöjligt nu. Man får ta utländska barn, och det kostar rätt mycket pengar. Det har sagts mig att det rör sig om mellan 3 000 och 8 000 kronor, och att den siffran är riktig har förra statsrådet Odhnoff bekräftat. Dessa människor vill alltså gärna ha ett barn, men deras inkomstförhållanden medger inte att de adopterar ett barn från utlandet. Då vederbörande framförde detta till mig framhöll de att samhället vid en vanlig förlossning kostar på ganska mycket i form av mödrahjälp, sjukhusvistelse, osv. Varför skulle samhället då inte kunna hjälpa ett par unga människor, som gärna vill ha ett barn men inte kan få det själva, till att få uppleva den förmån som ett barn i familjen är? Detta yrkande har utskottet inte alls behandlat i sitt betänkande. Man har bara avstyrkt det. Jag anser att detta är en jämlikhetsfråga, och jag tycker inte att förslaget kan få betraktas som avstyrkt en gång för alla; vi får väl återkomma med det. Jag anser det ganska meningslöst att nu ställa ett yrkande om bifall till motionen i denna del och skall därför inte göra det, men jag tycker att det bör antecknas till protokollet att denna angelägenhet kvarstår. Det är nödvändigt att problemet löses för att vi över huvud taget skall kunna tala om jämlikhet i vårt land. Min andra motion i detta ärende gäller rätten till vårdnadsbidrag för vård av handikappade fosterbarn. Fru Marklund har tidigare varit inne på detta — låt vara att hon har sett det hela ur en annan synvinkel; hon accepterar lagens innehåll men yrkar att kommunerna skall få ersättning för den extra pålaga som de drabbas av då de försöker lösa problemet på ett riktigt sätt. Jag tycker att det vore riktigare att ändra lagen så att fosterbarnen inte blev ställda i särklass. Det är dock barnet som kommer i kläm. Är det handikappade barnet ett adoptivbarn eller ett barn som på ett naturligt sätt kommit till familjen, utgår vårdnadsbidrag. Men gäller det ett barn som förutom att det är utvecklingsstört, fysiskt handikappat eller sjukt också har förlorat sina föräldrar, så utsätts det trots sin värnlöshet också för detta från statens sida: då finns det ingen garanti för att det utgår ett vårdnadsbidrag till den som sköter barnet. Det tycker jag är fel. Jag tycker inte att ett fosterbarn skall ha någon negativ särställning i jämförelse med andra barn. Utskottet påpekar att Kommunförbundet har utfärdat en rekommendation. Men det är väl ändå stor skillnad mellan ett riksdagsbeslut och en rekommendation till kommunerna! En rekommendation är ingen garanti, men finns det ett riksdagsbeslut så utgår stödet.På det här sättet övervältrar man inte bara onödigtvis på kommunerna en utgift som tidigare staten har stått för utan man minskar även garantin för att dessa barn får samma förmåner som andra. Denna fråga har uppmärksammats i ett särskilt yttrande av herr Hyltander, och jag är tacksam för att den har aktualiserats. Herr Hyltander menar att frågan skulle komma under bedömning av den nya utredning som är tillsatt, och man kan kanske hoppas på att den skall pröva alla dessa saker. Men i så fall är det referat av utredningsdirektiven som finns i betänkandet inte riktigt fullständigt. Där heter det: ”Utredningen, som skall göra en första sammanställning och bedömning av erfarenheterna av de nya bestämmelserna” skall nämligen pröva ”frågan om ersättningstidens längd och därvid undersöka möjligheterna att förlänga ersättningstiden på ett sådant sätt att försäkringen underlättar för förälder att ha anställning med reducerad arbetstid under en viss period efter det rätt till hel föräldrapenning upphört. Utredningen skall också pröva möjligheterna att erhålla sådan anställning liksom återverkningarna av ett system med reducerad arbetstid på småbarnsföräldrarnas ställning på arbetsmarknaden.” Så står det i referatet i betänkandet. Jag vet inte om det är ofullständigt, så att direktiven skall ha en vidare syftning än den som finns angiven i betänkandet, men i betänkandet står det inte att man skall pröva ett sådant fall som det jag har påtalat. Jag vill sålunda framhålla att den här frågan inte får vara slutbehandlad genom ett så negativt beslut som den sannolikt står inför, utan nog skall vi kunna sätta fosterbarn i paritet med biologiska barn och adoptivbarn.

Herr talman! I motionen 684, som behandlas i detta betänkande, har jag och herr Komstedt begärt utredning och förslag syftande till vidgad ersättning för de kostnader som uppstår vid besök hos såväl anhöriga barn som åldringar vilka vårdas på sjukhus respektive åldringsvårdsinstitutioner förhållandevis långt från hemorten. När ett barn måste lämnas på sjukhus känner det sig naturligtvis mycket ensamt och olyckligt ibland. Om man dessutom måste ta prov och göra obehagliga undersökningar upplever barnet många gånger situationen som fruktansvärd. Ju mindre barnet är desto mer komplicerad blir en sådan situation. Numera tillämpas mer och mer den principen inom barnsjukvården att någon av föräldrarna får följa sitt barn så mycket som möjligt, t.ex. genom obegränsade besökstider. Rum invid barnavdelningarna där någon av föräldrarna kan övernatta har också vunnit insteg i modern barnsjukvård. Åtgärderna har visat sig kunna dämpa den ångest och de psykiska skador som kan bli följden av sjukhusvistelsen för ett litet barn. När ett barn vistas på ett hemortssjukhus finns det goda möjligheter att tillämpa de moderna metoderna om föräldrarna förstår vikten av att med sin blotta närvaro hjälpa både sjukhuspersonal och barn. Om barnet måste behandlas på specialklinik blir naturligtvis bilden en helt annan. Jag vet att det nere i Lund finns en barnkirurgisk klinik som har ett mycket stort upptagningsområde. Det sträcker sig upp till norra Småland — ett avstånd på över 20 mil. Det är klart att det inte är tillräckligt med en god vilja hos föräldrarna och med sjukhuspersonalens positiva inställning, utan för att kunna klara upp svårigheterna behövs det också en mycket god ekonomi, om föräldrarna skall kunna hjälpa ett allvarligt sjukt barn — det är bara sådana barn som hamnar på specialkliniker — som kanske ligger 10—20 mil från hemorten. Det krävs då av föräldrarna att de skall ta ledigt från arbetet, att de skall resa, äta ute, ordna tillsynen för hemmavarande barn och hyra rum nära specialkliniken. Om de räknar med att stanna hos barnet i fyra eller fem dagar, exempelvis vid en operation eller i samband med intagningen på sjukhuset, och sedan besöka barnet varannan dag beroende på barnets ålder och förmåga till anpassning, försöker vistas hos barnet så länge som möjligt, blir kostnaderna naturligtvis mycket kännbara. Om barnet får permission över lördag och söndag, ordnas fri hemtransport en gång var tredje månad, ifall barnet ligger kvar så länge. Följden blir att det barn som kan få permission vid veckosluten måste hämtas på fredagen och återtransporteras på söndag kväll — bara detta är alltså två turoch returresor som kan bli nog så dyrbara. Här vill jag tillägga att permission ges så ofta som möjligt, eftersom läkare och psykologer anser det väsentligt att barnet kan vistas i sin normala miljö i så stor utsträckning som möjligt. Det ekonomiska läget borde lättas för den lyckligtvis lilla grupp av föräldrar, vilkas barn blir så allvarligt sjuka att de måste vårdas på specialkliniker långt ifrån hemorten. Samma förhållande kan råda då det gäller äldre anhöriga som vistas på åldringseller långtidsvårdsinstitutioner. Betydande avstånd kan skilja dem från deras anhöriga. Ekonomin bör inte heller, tycker jag, i dessa fall få lägga hinder i vägen för de anhöriga som oftare önskar besöka de gamla. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5 har inget positivt svar på den av oss framställda motionen, varför jag, herr talman, i detta sammanhang anser mig skyldig att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag vill först säga till herr Nilsson i Trobro att utskottet just när det gäller föräldrar med sjuka barn som ligger på sjukhus har tagit upp frågan om möjligheterna att utnyttja föräldrapenningen under tio dagar. Herr Nilsson i Trobro är naturligtvis inte nöjd med detta — det förstår jag mycket väl efter den utförliga motivering som han lämnat här — men nog måste väl ändå herr Nilsson hålla med om att samhället har byggt ut de ekonomiska möjligheterna ganska avsevärt i jämförelse med hur det varit tidigare. I övrigt hänvisar jag till vad utskottet har anfört på 13 När det gäller adoption av barn och den ersättning som utgår i det sammanhanget, herr Henmark, har vi inte på något sätt lättvindigt behandlat detta i utskottet. Frågan var uppe till behandling förra året, och den har varit uppe till behandling i utskottet också i år. Vi har uttalat som vår mening att vi vill vinna erfarenheter. I förra årets utskottsbetänkande stod det att utskottet anser att det kunde finnas skäl som talar för en längre ersättningstid, men det viktiga bedömde vi vara att föräldrarna — adoptivföräldrarna i detta fall — fick samma ställning som biologiska föräldrar har. Nu har ersättningstiden byggts ut med ytterligare en månad, vilket gör att det finns flera grupper som har möjlighet att få ersättning. Man har i sina motioner glömt att tala om andra grupper. Vi har skrivit i utskottsbetänkandet ”andra ömmande fall”. Jag skulle vilja utveckla det. En kvinna föder sitt barn men måste av sociala eller ekonomiska skäl lämna bort barnet omedelbart. Efter en tid kan hon ta hem barnet, men då har redan den tidpunkt passerat, då hon skulle ha ägt rätt till föräldrapenning. Jag skulle kunna tänka mig att det barnet när det kommer hem till sin biologiska moder kan ha lika stora anpassningsproblem som ett adoptivbrn har. Därför har vi sagt i betänkandet att dessa frågor bör lösas i ett sammanhang. Ingen har nämnt dessa ömmande fall i några motioner vare sig förra året eller i år. Det har bara varit adoptivbarnen man har talat för.
Herr talman! Jag vill bara till fru Håvik säga att det naturligtvis är mycket ömmande fall när ett barn blir sjukt. Jag har full förståelse för att de problemen också bör klaras ut. Men det är faktiskt så att adoptivfallen är ganska vanliga, eftersom det numera praktiskt taget är otänkbart att få ett svenskt adoptivbarn. Man måste få det från utlandet, och fru Håvik vet lika bra som jag vilka bekymmer det är innan en sådan adoption kan genomföras. Det innebär att dessa föräldrar regelmässigt icke får en med andra föräldrar jämbördig ställning. Här kommer alltså föräldrapenning att utgå under kortare tid. Om det exempelvis tar ett halvår, vilket inte är någon ovanligt lång tid när det gäller adoption, blir det en mycket liten föräldrapenning som den familjen får.

Herr talman! I motionen 669, som har väckts av fru Olsson i Hölö och mig, har vi hemställt att föräldrapenning skall utgå i tolv månader i stället för, som föreslås i propositionen, sju månader. Men med tanke på vad man vet om värdet för barnet att ha nära och uppodlade kontakter inte bara med sin mor, vilket man ofta och gärna talar om, utan också med sin far, vilket inte är lika uppmärksammat, har vi i motionen sagt att ingen av föräldrarna ensam skulle få uppbära föräldrapenning mer än åtta månader. Föräldrarna skulle alltså dela på ledigheten för att båda föräldrarnas kontakter med barnet skulle bli lika goda. Undantag skulle få göras beträffande ensamma föräldrar eller då ena maken är sjuk och inte kan ha hand om vårdnaden. Som ett följdyrkande har vi hemställt att anställningsskyddet skall utsträckas till åtta månader, så att det sammanfaller med den längsta tid endera av föräldrarna kan uppbära föräldrapenning enligt vårt förslag. Undantaget i detta avseende blir självfallet detsamma som beträffande tiden för uppbärande av föräldrapenning. Utskottet har behandlat vår motion rätt kallsinnigt, vilket är förvånande med tanke på att många av de remissinstanser som hade att ta ställning till familjepolitiska kommitténs förslag — kommittén föreslog som bekant åtta månaders föräldrapenning — ansåg att den föreslagna tiden var för kort och ville ha tiden utsträckt till tolv månader. Nu har chefen för socialdepartementet, såsom han aviserade det i statsverkspropositionen, tillkallat en utredning för att pröva vissa frågor inom föräldraförsäkringen, bl.a. ersättningstidens längd. Utskottet hänvisar till denna utredning. Det är rätt förvånande att utskottet då inte hänskjutit motionerna 669 och 692, som har i stort sett samma yrkande, till denna utredning. Liksom herr Hyltander utgår jag emellertid ifrån att utredningen kommer att ta upp de frågor som berörs i de båda motionerna och att vi snart får ett förslag om utsträckt tid för föräldrapenning. Jag avstår därför i dag från något yrkande. Jag är emellertid övertygad om att de krav vi har i vår motion kommer att växa sig allt starkare och att vi får anledning återkomma till dem. När det gäller den andra frågan som tagits upp i motionen 692 och som följs upp i reservationen 1 har jag tidigare haft motioner med samma syfte. Förslaget innebär att begränsningsregeln i 3 kap. 13 8 lagen om allmän försäkring skall utgå. Jag har inte någon sådan motion i år men är glad att frågan ändå kommit under riksdagens prövning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av vad fru Håvik sade om de principiella synpunkterna på denna reform. Jag har inte — och efter vad jag kan finna har inte någon annan heller — riktat någon kritik mot reformen, utan vi är överens om att det är bra att den har kommit. Den kan dock bli bättre. Vad fru Håvik sade om en politisk markering må stå för hennes egen räkning. Men om man, såsom det föreslås i propositionen, kan utvidga ersättningstiden från sex till sju månader efter endast två månaders erfarenhet — när propositionen skrevs hade man inte ens den erfarenheten — är det inte ologiskt att det föreslås att andra saker som befunnits vara oriktiga rättas till utan att ytterligare erfarenhet avvaktas. Det gäller framför allt frågan om begränsningstiden för de sjuka barnen. Lika väl som man i det ena fallet kan föreslå en utvidgning av tiden med tre månader, bör man kunna göra det i det andra fallet, så att föräldrarna till sjuka barn får samma rätt som andra föräldrar när barnet kommer hem från sjukhuset. Ett barn som varit sjukt vid födseln och vårdats på sjukhus är inte i bättre kondition när det kommer hem från sjukhuset än det friska barnet som kommer hem direkt efter födelsen. Jag tycker därför att fru Håvik borde kunna instämma i reservationen 1. I mitt särskilda yttrande som har nr 6 förutsätter jag att den utredning som tillsatts för att överse föräldraförsäkringen ingående prövar frågan om fosterföräldrars rätt till föräldrapenning och föreslår de förändringar av gällande bestämmelser som kan finnas påkallade. När vi nu har socialministern i kammaren skulle jag rakt på sak vilja fråga honom om jag har rätt när jag förutsätter att utredningen kommer att beröra dessa saker. Det vore lämpligt att i dag få ett klarläggande besked på den punkten.

Herr talman! Jag tror att det kan vara värt någon minut av kammarens tid att försöka få någorlunda riktiga proportioner på den fråga som tagits upp dels av fru Marklund och dels av herr Henmark, nämligen frågan om de sjuka, handikappade eller utvecklingsstörda fosterbarnens vårdbidrag. Det skulle kunna synas som om utskottsmajoriteten — och sannolikt också riksdagsmajoriteten — vore väldigt kallsinnig till en illa utsatt grupp av barn. Men det är faktiskt inte så. Förhållandet är att denna grupp av barn — jag höll på att säga — nästan inte finns. Den är så liten att problemet knappast existerar. Totalt utgår vårdnadsbidrag för vård av svårt handikappade barn till drygt 8 200 barn i hela Sverige. Det är ett bidrag som utgår endast vid mycket kvalificerade vårdbehov — man kan gott säga endast i de fall där det är nödvändigt att någon hela dygnet finns hos barnet. I lindrigare fall än så utgår inte denna form av stöd. Det gäller alltså inte många totalt. Hur många av dessa barn som är fosterbarn, dvs. barn som vårdas i annat hem än det egna, har jag inte hunnit ta reda på, men det är sannolikare att det är några tiotal än några hundratal i hela Sverige. I många kommuner har man inte ett enda sådant fall. I andra kommuner har man något enstaka. I en mycket stor kommun kanske det är en handfull, något tiotal eller så. Nu är det inte så att barnen lämnas utan stöd. Som riktigt påpekats i reservationen av herr Olssson i Stockholm är kommunerna ålagda att kompensera föräldrarna för merkostnader på grund av barnens tillstånd. Frågan är alltså om kommunerna av detta skäl skall ha särskilt bidrag från staten. Där har vi följt en allmän linje i utredningsarbetet och i reformarbetet under senare år, nämligen att man skall undvika att skicka småpengar mellan olika huvudmän därför att ett barn flyttat från en institution till en annan eller från ett hem till ett annat. Det gäller för ringa belopp för att det skall vara någon mening med det. Man kan dock få intrycket att det gäller väldigt stora summor. I reservation 7 står: ”Kommunerna har i stället ålagts att ekonomiskt kompensera fosterföräldrarna för merkostnader i samband med vård av sådant barn. De belopp som kommunerna skall utge uppgår till avsevärda belopp.” Det kan vara avsevärda belopp om man ser dem individuellt i förhållande till vad en enstaka människa får i stöd i olika situationer, men för kommunerna är det inga avsevärda belopp. Jag vågar påstå att de är helt försumbara, och det är inte någon mening med att införa särskilda regler för att kompensera kommunerna. Herr Henmarks metod att återgå till att knyta bidraget till barnet och inte till den vårdande föräldern är enligt mitt sätt att se oantaglig, eftersom vi då går miste om den mycket stora fördel som vi vunnit genom omläggningen, nämligen att kunna göra vårdnadsbidraget till pensionsgrundande inkomst — fru Fre&nkel talade om detta i annat sammanhang. Vi har verkligen vunnit en stor framgång, när den som tillbringar år efter år med att vårda ett sjukt eller handikappat barn åtminstone får sin pensionsrätt någorlunda tryggad. Denna trygghet försvinner, om vi inte lägger bidraget såsom en inkomst hos den vårdande föräldern. Därav denna konstruktion. Inom familjepolitiska kommittén bedrev vi ett långt utredningsarbete om detta och kom fram till att det inte enbart av den anledningen att några kommuner får ta på sig en kostnad på några tusen kronor — kanske några tiotusental kronor i mycket stora kommuner — var värt besväret att skriva särskilda regler om kompensation.

Herr talman! Jag tycker att herr Carlshamres bedömning av frågans omfattning än mer talar för att det är dumt att ha särskilda bestämmelser för fosterbarn. Så blir det ju nu. Hade man tagit fosterföräldrar tillsammans med adoptivföräldrar och vanliga föräldrar, hade det inte blivit några särbestämmelser. Men nu blir det särbestämmelser, vilket vi skulle ha undvikit. Herr Carlshamre borde verkligen hålla med mig på denna punkt. Särskilt när det gäller ett så litet antal, borde man inte ha dragit sig för att ge även dem kompensation. Jag har för min del inte yrkat på att man skall gå tillbaka till att bidraget skall följa barnet. Jag har bara sagt att fosterbarnet inte bör ges någon särställning genom att det är fosterbarn, utan fosterföräldrarna bör få sådant bidrag att de kan vårda barnet. Herr Carlshamre påstår att kommunerna är ålagda att höja ersätt ningen. Han sätter tydligen större tilltro till herr Olssons i Stockholm reservation än till utskottets saklighet. I utskottsbetänkandet står på s. 12 att ”Kommunförbundet i skrivelser i oktober 1973 till barnavårdsnämnderna och de sociala centralnämnderna uttalat att dessa för tiden efter den 1 januari 1974, dvs. den tidpunkt då de nya bestämmelserna om vårdbidrag trädde i kraft, bör överväga en justering av ersättningen till fosterföräldrar — — —”. Jag har tidigare fått lydelsen att det utfärdats en rekommendation. Det är inte detsamma som ett åläggande. Det är ingen lag, såvitt jag kan förstå, utan alltjämt har kommunerna full självbestämmanderätt. Jag tror lika mycket på utskottet som jag tror på kommunistreservationen.
Herr talman! Det ligger säkert en hel del i resonemanget om att fosterbarn inte borde placeras i någon särställning jämfört med andra barn, och det är antagligen också riktigt att det inte skulle ha uppstått problem av det slag som vi har påtalat i vår motion om inte just fosterbarnen hade den här särställningen. Men nu är vi ju inne i ett system som för med sig de effekter som vi har påtalat. De här merkostnaderna har kommunerna alltså redan, och vårt yrkande om kompensation utgår från detta faktum. Hur pass omfattande problemet är har jag inte tagit reda på. Jag har uppmärksammats på det i min egen hemkommun, och där bedömer man ändå beloppet som avsevärt. Man menar att det borde inte vara så att det som tidigare betalades till fosterföräldrarna med statliga medel nu skall ersättas med kommunala medel. Man anser alltså att detta är — och det är också vad jag har reagerat mot — ytterligare en bit som övervältras från stat till kommun. Det är något som den pågående utredningen skall försöka komma till rätta med, men jag tycker inte att man under tiden som saken utreds bara skall öka antalet övervältringar och därmed problemets storlek.
Herr talman! Vi behöver inte tvista om vad herr Henmark sade i sitt föregående inlägg. Det kan han sedermera konstatera i protokollet och till äventyrs justera om det skulle behövas för att stämma med vad han verkligen menar. Vi behöver heller inte tvista om innebörden i orden rekommendation, råd, åläggande osv. Det faktiska förhållandet lär nog ändå vara att fosterföräldrar får den kompensation som här är avsedd. Det faktiska förhållandet är också, som jag sade, att det handlar om ett mycket litet antal barn som inte rimligen kan vara någon ekonomisk belastning. Inte ens om alla barnen skulle ha råkat finnas i samma kommun — vilket ju nu som bekant inte är fallet — skulle det ha blivit fråga om ett så förskräckligt stort belopp. Vidare finns det ju en avgörande skillnad mellan å ena sidan biologiskt egna barn och adoptivbarn och å andra sidan fosterbarn, nämligen att det egna barnet och adoptivbarnet blir där det är, medan fosterbarnsförhållanden kan vara kortvariga eller långvariga. Ett barn kan placeras i fosterhem för en tid av någon månad likaväl som under barnets hela uppväxttid. Förhållandena växlar alltså mycket mer i fråga om fosterbarn, och därför har det ansetts mera praktiskt att den huvudman som har hand om placeringen också tar hand om finansiering av det trots allt ganska lilla bidrag som det här gäller. Vad jag har velat säga är enbart att det inte är barnen som är diskriminerade i jämförelse med andra. Fosterbarnen får sitt stöd, men de får det i en annan form — av praktiska skäl.
Herr talman! Jag vill då bara ställa två frågor till herr Carlshamre. Anser herr Carlshamre det vara fullt naturligt att fosterbarn har en särställning och att de därför alltjämt skall ha det? Och kan herr Carlshamre säga mig vilken garanti som i dag finns för att fosterföräldrarna får den ersättning som motsvaras av vårdbidraget?
Herr talman! På den sista frågan kan svaret vara mycket enkelt. Det är sannerligen så pass svårt att hitta bra fosterbarnsfamiljer i dag att kommunen vackert får lov att betala vad det kostar att få barnen placerade. Det är garanti nog i och för sig. Där gäller lagen om tillgång och efterfrågan. Beträffande den första frågan vill jag säga att det beror precis på vad herr Henmark menar. När det gäller bidragets konstruktion och vem som skall svara för det är jag fortfarande beredd att anse att det kan göras en skillnad mellan fosterbarn och andra barn av praktiska skäl, helt enkelt därför att fosterbarnsförhållandet inte är lika bestående som t.ex. adoptionen.

Herr talman! Fru Håvik nämnde inte ett ord om vårt förslag om utredning angående ett särskilt vårdnadsbidrag till personer som vårdar sjuka eller äldre anhöriga i hemmet. Jag vet inte om denna fråga för fru Håvik är så ovidkommande att det inte ens finns anledning att ta upp den här. För mig är denna fråga i alla fall inte ovidkommande. Det är inte så väldigt många människor i dag som tillhör kategorin hemmadöttrar eller hemmasöner. För övrigt finns det mest hemmadöttrar och därför kan man väl säga att frågan till stor del också är en könsrollsfråga. Jag tycker att utskottet avfärdar det här förslaget otroligt nonchalant. Man säger bara att eftersom man inte tillstyrkte motionen förra året har man inte i år anledning att inta någon annan ståndpunkt. Fru Håvik tog heller inte upp förslaget om ändring av sjukförsäkringen. Det är klart att fru Håvik instämmer i vad som står i utskottets skrivning. Det är ju alldeles riktigt att vi behandlade detta förslag vid förra årets riksdag i samband med behandlingen av propositionen 46. Man avfärdade förslaget då liksom i år med att det skulle vara så svårt att skapa rättvisande regler i fråga om ersättningen. Man säger också att det kunde tänkas att det skulle behövas bidrag av statsmedel till försäkringen och med hänsyn till det avvisar man förslaget. Men vi får inte avvisa något bara genom att säga att det är svårt. Ingen uppgift får vara för svår för oss att försöka lösa. Jag tycker heller inte att det skulle vara något fel om man till en sådan här sjukpenningförsäkring fick statsbidrag t.o.m. till hela avgiften. Naturligtvis förstår jag att en reform av det här slaget inte kan genomföras utan vidare. Den måste noga utredas, och man måste ta de ekonomiska konsekvenserna som också måste belysas. Men jag vidhåller, herr talman, mina förslag.

Herr talman! Ja, fru Frankel, alldeles uppenbart ställer jag mig bakom utskottets betänkande, eftersom min uppgift här i dag är att företräda utskottsmajoriteten. Beträffande fru Frenkels motion rörande sjukpenning till hemarbetande med vårduppgifter så finns det faktiskt kommunala vårdnadsbidrag som kan berättiga till inplacering i sjukpenningklass för den som vårdar sjuka eller handikappade i hemmet. Det är också en kommunal ambition att höja vårdnadsbidraget. Personligen upplever jag i Göteborg att höjningen inte går alltför snabbt, men på det planet kanske fru Frankel — vi kommer ju från samma stad — i någon mån har möjlighet att medverka till att det sker en utbyggnad av vårdnadsbidraget just för den kategori människor som fru Frankel här har talat för. När det sedan gäller statligt bidrag till avgiften vill jag framhålla att i den frivilliga sjukpenningförsäkringen utgår ett statligt bidrag på 20 procent. Bedömningen av hur man skall ge dessa människor sjukpenning inom obligatorisk ram skall naturligtvis vara helt beroende på arbetsinsatsen och även inkomstbortfallet vid sjukdom. Då har vi det kommunala vårdnadsbidraget. Många är i dagens läge inplacerade i sjukpenningklass på grundval av det bidraget.
Herr talman! Det är riktigt att fru Håvik och jag har förmånen att vara från en stad som infört ett vårdnadsbidrag som är ganska stort. Men det är inte så i alla kommuner. Jag kan inte tycka att det är rättvist att denna ersättning skall vara beroende på i vilken kommun man bor. Beträffande det exempel som jag tog upp i mitt första anförande och som gällde en hemmadotter vill jag nämna, att hon själv skrivit ett brev till statsminister Palme. Statsministern svarade henne att det visst är svårigheter och orättvisor på området och att man måste komma till rätta med dem. Men inte heller han gav något förslag till lösning. Jag menar att vi inte bara får kasta yxan i sjön genom att tala om svårigheter. Hemmadöttrar skall inte ha olika ställning beroende på var någonstans i Sverige de bor.

Herr talman! Lagen om överlastavgift har diskuterats vid ett flertal tillfällen i kammaren, och jag skall inte inleda någon lång debatt i dag utan bara deklarera att jag fortfarande har den rent principiella uppfattning som jag hävdat tidigare. Vi har alla varit överens om att lagen om överlastavgift behövs för att man skall kunna ingripa mot dem som med berått mod lastar överlaster men att vi också skall kunna skydda dem som kommer i en situation över vilken de inte kan råda. Man skall kunna hänvisa till att det finns teknisk utrustning tillgänglig så att de som vill efterleva lagen också har en rimlig chans att göra det. Med motionen 1436 har jag tillsammans med en kamrat velat deklarera att vi fortfarande har samma synsätt när det gäller handläggningen av överlastavgiften. Enighet har ju inte rått om alla bestämmelser i lagen, och vi har haft ganska långa diskussioner om detta tidigare. I år har utskottet skrivit sig samman. Det är någonting som vi nu upplever ganska mycket — att man sjunger samskrivningens höga visa. Jag har inte lärt mig den melodin och har ej heller något intresse av att göra det på grund av den nya parlamentariska situationen, utan jag tycker att jag fortfarande med rätt kan hävda en principuppfattning i denna fråga.

Herr talman! Herr Werner i Malmö och jag har väckt en motion till årets riksdag, nr 544, där vi föreslagit att Kungl. Maj:t skall utfärda nya bestämmelser för försäljningen av pyrotekniska varor — detta i avvaktan på att den utredning som handlägger dessa frågor skall avge ett betänkande. Nu vet vi av riksdagsberättelsen att utredningen avser att slutföra sitt arbete under året, och vi hoppas verkligen att så blir fallet. Vi har tyckt att det varit angeläget att för riksdagen aktualisera frågan och få ett påskjut på den. Enligt vår mening är frågan av ganska stor betydelse, även om den naturligtvis inte kan betecknas som någon stor politisk fråga. Men jag tycker kanske också att utskottet kunde ha skrivit ett par rader om att även utskottet anser det vara angeläget att det nu blir en proposition, allra helst givetvis till höstriksdagen men i varje fall till vårriksdagen 1975. En del otrevliga saker händer med de här pyrotekniska varorna.

Många gånger är det gamla människor som utsätts för att ungdomar roar sig med att lägga smällare i brevlådor, utanför dörrar o.d. Det kan därför inte finnas anledning att känna så stor saknad om man avskaffar detta med smällare, som kanske har varit en tradition just på nyårsaftonens kväll men som har blivit en plåga helt enkelt under en längre tid kring årsskiftet. Detta är anledningen till motionen. Det finns naturligtvis också andra aspekter som man kan lägga på problemet. Jag erinrar mig att jag på nyårsaftonens kväll satt och såg på TV-programmet, där det visades bilder från det mycket svårt drabbade Etiopien, med långa rader av undernärda och svårt svältande människor. Man tycker att det är litet konstigt att det i ett land som vårt skickas i väg raketer och smällare för hundratals miljoner samtidigt som en så fruktansvärd situation som denna är aktuell. Pengarna skulle sannerligen kunna användas på ett betydligt bättre sätt än genom detta okynnesskjutande, som har påtalats i riksdagen tidigare men som tyvärr ännu inte föranlett någon åtgärd. Vi lugnar oss emellertid med det besked som nu lämnats men ber att få återkomma om det inte framläggs någon proposition för nästa riksdag.
Herr talman! Den fråga som behandlas i förevarande utskottsbetänkande anser jag borde höra hemma inom vår miljövårdslagstiftning, eller åtminstone borde hälsovårdsnämnderna få möjligheter att ingripa på annat sätt än nu. Ty visst är det en sanitär olägenhet för alla människor som under en längre tid blir utsatta för smällare av olika styrkegrader. För alla som bor i min hemprovins är det påskfirandet som föranleder den starkaste strömmen av insändare i lokalpressen, och där vädjar gamla och sjuka människor till myndigheterna att göra något för att få bort detta eländiga oväsen som åstadkoms av s.k. påsksmällare. Det är väl också på det sättet att allteftersom åren går och man blir äldre blir man mer och mer beroende av lugn och ro omkring sig. För egen del ser jag med förskräckelse fram mot varje påskhögtid. Varje kväll under en hel vecka, med påskafton som kulmen, pågår en fullständig terror inom bostadsområdena och på gator och torg, när pojkar och även vuxna män roar sig med pyrotekniska övningar. Jag försäkrar att jag är glad varje påsk jag genomlever utan påtagliga psykiska skador. Många störda människor vänder sig också till oss politiker. Åtskilliga har ringt till mig och bett mig försöka åstadkomma förbud mot detta ofog. Jag tycker mig därför tala på dessa människors uppdrag, när jag nu understryker hur viktigt det är att det verkligen görs någonting till skydd för alla nervösa, gamla och lättskrämda människor. Vi har lagstiftat för trivsel och trygghet i arbetslivet. Trivsel och trygghet bör vi också ha rätt att kräva i vår boendemiljö. Och det är tydligen endast en restriktiv lagstiftning som här kan avhjälpa missförhållandena. Jag väntar på den lagstiftningen. Jag tycker att jag nu i tillräckligt många år har fått hänvisa klagande medmänniskor till att det pågår en utredning, och det är av den anledningen som jag för min del inte har motionerat i detta ärende tidigare. Jag är glad över att jag har fått använda dessa minuter till att tala om hur illa jag tycker om påsksmällare. Kanske kan jag betraktas som en ropandes röst i öknen, men jag tyckte att jag måste avlasta mig oviljan mot smällare av alla slag och påtala den oro som jag vet att många andra i ännu högre grad än jag själv känner inför den pyrotekniska yra som bryter loss under påskveckan. Jag tror inte att man löser detta problem enbart på det sätt som motionärerna här har föreslagit. Man måste säkert komplettera en sådan lagstiftning med vidgade möjligheter för hälsovårdsnämnden att ingripa. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.